Herr talman! John Weinerhall har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att komma till rätta med bidragsfusk inom studieförbunden samt vad jag avser att göra för att försäkra att studieförbund med antidemokratiska kopplingar inte får del av statsbidrag. Inledningsvis vill jag understryka att statsbidrag till studieförbunden ska användas korrekt och bidraget ska gå till folkbildningsverksamhet. Felaktigt redovisad verksamhet som beror på slarv, medvetet fusk eller bedrägerier måste få ett slut. Felaktigheterna skymmer sikten för all bra folkbildningsverksamhet som pågår runt om i Sverige. Det är av största vikt att det finns kontrollmekanismer på plats för att säkerställa att statsbidraget används som avsett. Det krävs också ett proaktivt arbete för att komma till rätta med fusk och oegentligheter. Regeringen ställer därför krav på Folkbildningsrådets uppföljning och redovisning av statsbidraget. Det är Folkbildningsrådet som enligt lag har fått uppgiften att pröva frågor om fördelning av statsbidrag till bland annat studieförbunden. Regeringen har förstärkt uppföljningen av statsbidraget till studieförbunden för att stävja fusk och säkerställa att bidraget går till verksamhet som uppfyller statens syften med statsbidraget. Senast den 15 april 2021 ska Folkbildningsrådet lämna en särskild rapport till regeringen där rådet bland annat ska redovisa de åtgärder som har vidtagits och som planeras för att säkerställa detta. Jag uppfattar att Folkbildningsrådet, tillsammans med studieförbunden, nu bedriver ett omfattande arbete för att komma till rätta med det fusk som upptäckts. På uppdrag av Folkbildningsrådet har studieförbunden genomfört en genomlysning av verksamheten för åren 2017-2019. Jag ser detta som en nödvändig åtgärd för att skapa klarhet kring omfattningen av fusket och utgår från att de lärdomar som dras av arbetet ligger till grund för fortsatt förbättringsarbete. Folkbildningsrådets återrapportering till regeringen den 15 april är ett viktigt underlag för mig när jag ska ta ställning till om jag behöver vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa att statsbidraget till studieförbund används som avsett. När det gäller Weinerhalls andra fråga om studieförbund och verksamhet med antidemokratiska kopplingar har jag och regeringen varit tydliga med att inga offentliga medel ska gå till organisationer som bedriver verksamhet som strider mot demokratins idéer. Medel som betalas ut till studieförbund ska uteslutande gå till verksamhet som uppfyller statens syften med bidraget och stärker vår gemensamma demokrati. Regeringen har därför beslutat om skärpta återrapporteringskrav för Folkbildningsrådet. Folkbildningsrådet ska enligt riktlinjerna för 2020 respektive 2021 återrapportera fördjupade bedömningar av demokratisyftet för åren 2020 och 2021. I riktlinjerna för år 2021 anges att Folkbildningsrådet även ska redovisa hur rådet arbetar för att säkerställa att verksamheten, som finansieras med statsbidraget, förmedlar och förankrar respekt för de mänskliga rättigheterna och samhällets grundläggande värderingar och bidrar till att dessa rättigheter och värderingar upprätthålls och förstärks. I juni 2019 överlämnade Demokrativillkorsutredningen sitt betänkande till regeringen. Betänkandet innehåller förslag till ett förtydligat och enhetligt demokrativillkor för den statliga bidragsgivningen till civilsamhällets organisationer. Förslagen omfattar även förordningarna om statsbidrag till folkbildningen. Regeringen avser att under mandatperioden återkomma med förslag om ett nytt demokrativillkor. Herr talman! Regeringen har även beslutat om tilläggsdirektiv till utredningen om personuppgiftsbehandling i ärenden om stöd till det civila samhället. Utredningen ska analysera och ta ställning till inrättandet av en stödfunktion med kompetens om aktörer, våldsbejakande extremism och antidemokratiska miljöer. Den ska kunna bistå myndigheter i att göra fördjupade granskningar av exempelvis en bidragssökande organisation. Avslutningsvis vill jag understryka att folkbildningen är betydelsefull. Jag kommer nu att noga följa att åtgärder vidtas för att statsbidraget till studieförbunden ska användas som avsett. Varje krona som går till annat än folkbildning är en krona mindre till dem som behöver studiecirklar, läsning, kultur och utbildning.

Herr talman! Inledningsvis vill jag tacka utbildningsminister Anna Ekström för svaret. Jag tror att vi är överens om att stödet till folkbildningen ska skötas korrekt. Jag vill också tacka för möjligheten att debattera detta viktiga ämne. Folkbildningen har en lång och stolt tradition av att bidra till bildning och demokrati i vårt land. Att vår demokrati får utvecklas och att människor ges möjlighet att påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen är viktiga delar som folkbildningen bidrar till. Dessutom höjer den folkets såväl bildnings som utbildningsnivå och ökar både intresset för och delaktigheten i kulturlivet. Tyvärr är folkbildningen ansatt på egentligen flera fronter. Sällan har nog folkbildningen varit så omskriven som just de senaste åren, dock av helt andra än önskvärda anledningar. Rubriker om bidragsfusk, finansiering av islamism och andra oegentligheter har haglat över studieförbunden. Efter stor och ihållande kritik som kulminerade i samband med bidragsbrotten på Järvafältet inledde Folkbildningsrådet den särskilda granskningen av studieförbundens verksamhet de senaste tre åren. Resultatet av granskningen publicerades nyligen. Den visade att minst 1 miljon timmar var felrapporterade, det vill säga att de inte existerade mer än på papperet. Studiecirklar som rapporterats i flera studieförbund hade alltså aldrig ägt rum. Tyvärr har folkbildningen, som många andra delar av civilsamhället, blivit en del av ett bidragsindustriellt komplex. I allt större utsträckning har civilsamhället blivit beroende av bidrag från det offentliga. Man kan diskutera hur dess frihet och oberoende påverkas av det. För mig som moderat är samhället alltid större än staten, och ett starkt och självständigt civilsamhälle är ett viktigt och sammanhållande kitt som för människor samman och bär upp vårt land. Herr talman! Det är just därför sorgesamt när folkbildningen angrips av organiserad brottslighet i form av bidragsfusk. Vi moderater har länge påtalat problemen inom folkbildningen, såväl bristen på kontroll och tillsyn som att dagens demokrativillkor uppenbarligen inte räcker till. Låt mig ta ett exempel! Studieförbundet Ibn Rushd har länge varit kritiserat av såväl forskare som debattörer för både dess organisatoriska kopplingar och dess personförbindelser till organisationer kopplade till Muslimska brödraskapet. För den oinitierade kan jag upplysa om att Muslimska brödraskapet är ett islamistiskt globalt nätverk som vill omdana den sekulära staten och härleda lagstiftning ur sharia. Detta är något som var person som tror på den västerländska liberala demokratin bör rädas. Vi vet att det i Sverige växer fram parallellsamhällen där enklavisering motverkar anpassning till det svenska samhället. Det bidrar till att upprätthålla normer och strukturer som vi helt enkelt inte ska acceptera i det svenska samhället. Detta får alltså aktörer skattepengar i form av bidrag för att upprätta och upprätthålla. Vi moderater har motionerat och lagt fram utskottsinitiativ här i riksdagen för att skärpa demokrativillkoren. Dessutom vill vi ta ifrån Folkbildningsrådet myndighetsutövningen så att kontroll, tillsyn och bidragsgivning sköts av en oberoende statlig myndighet. Herr talman! Jag vill därför fråga ministern om den tillitsstyrning och självkontroll som folkbildningen i dag vilar på egentligen är lämplig. Avser regeringen och utbildningsministern att åtgärda de brister som i dag finns inom folkbildningen? När kan riksdagen i sådana fall förvänta sig att få förslag från regeringen om inte bara skärpta villkor, vilket givetvis också är nödvändigt, utan också bättre tillsyn och kontroll av folkbildningen?
Herr talman! Jag blir ändå lite tagen av att John Weinerhall lyckas använda ordet bidragsberoende när han beskriver det som har hänt, enligt den granskning som har vidtagits. Det är fråga om rent kriminell verksamhet, som man har polisanmälts. Stora summor har gått till helt fel saker. Jag har svårt att se kriminell verksamhet som kopplad till någon form av bidragsberoende. Jag vill påminna John Weinerhall om det jag sa i svaret på hans interpellation. När det gäller frågorna om fusk har regeringen begärt av Folkbildningsrådet en särskild redovisning den 15 april. Där ska Folkbildningsrådet berätta vilka åtgärder som vidtas och planeras. Man ska redogöra för transparens i systemet och hur den kan stärkas. Man ska redovisa vilken uppföljning som görs. Man ska tala om på vilket sätt återbetalning har skett. Och man ska beskriva vad som framöver kommer att göras. Folkbildningsrådet har å sin sida skärpt villkoren i förhållande till studieförbunden och beslutat om den fördjupade granskning som redovisades den 15 januari. Man har stärkt kontroll och granskning, har polisanmält och återkrävt felaktigt utbetalade pengar. Studieförbunden har å sin sida i en rapport den 15 januari beskrivit vad de har gjort. De har samkört register och därigenom upptäckt en hel del felaktigheter och fusk. De har skärpt kontrollen. De har polisanmält och återkrävt. När det gäller demokrativillkoret har regeringen, som jag redogjorde för i mitt svar, skärpt återrapporteringskraven på Folkbildningsrådet. De ska komma med en fördjupad bedömning när det gäller demokrativillkoret. De ska redovisa hur de säkerställer att demokrati och mänskliga rättigheter både förmedlas och förankras i verksamheten och hur respekten för mänskliga rättigheter och grundläggande värderingar ska kunna stärkas. Som jag också redogjorde för pågår ett arbete inom kulturminister Amanda Linds ansvarsområde. Det går ut på att se till att ta fram ett demokrativillkor. Bland annat efter starka krav från till exempel polisiärt håll och forskarhåll har det begärts också en särskild fördjupad granskning av just olika former av uppföljning av individer. Allt det här görs ju för att fusk, oegentligheter och slarv inte ska förekomma. Allt det här görs ju för att demokrativillkoret ska upprätthållas och för att mänskliga rättigheter och grundläggande värderingar inte bara ska genomsyra verksamheten utan också förstärkas med de insatser som görs. Allt det här görs av omsorg och omtanke om den folkbildning som framstår som mer viktig och mer nödvändig nu än någonsin, när demokratin är så hotad runt om i vår värld och när den allmänna debatten präglas av ett sammelsurium av fakta, åsikter och rykten i en enda röra. Aldrig har väl folkbildning behövts så mycket som nu, och aldrig har behovet av att värna folkbildningen från dem som vill fuska och dem som vill använda pengarna till fel saker varit viktigare än nu.
Herr talman! Jag hör vad utbildningsministern säger, och jag tror att vi helt och hållet delar syn på detta. Jag tror inte att vi skiljer oss åt i uppfattningen om att pengarna ska gå till riktig folkbildning och inte fuskas bort eller utnyttjas av kriminella. Jag tror inte heller att regeringen vill se vare sig parallellsamhällen eller organiserad bidragsbrottslighet i Sverige. Dock tror jag inte att de åtgärder som utbildningsministern pratar om riktigt kommer åt problemen. Jag tror att vi måste ha kraftfullare åtgärder. Jag tror inte att återrapporteringskravet är tillräckligt. Förutom skärpta demokrativillkor skulle vi också behöva en extern revision, för jag tror inte att den självkontroll och den tillitsstyrning som folkbildningen vilar på funkar. Det kanske funkade på 40-talet när den kom till, när exempelvis bönderna eller ABF arrangerade studiecirklar. Då kanske det funkade, men jag tror inte att det funkar i dag. Vi ser ju hur det har utnyttjats av diverse aktörer. Låt mig komma tillbaka till demokrativillkoret när det gäller extremism och islamism. MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, skrev 2017 en rapport om Muslimska brödraskapet, som egentligen är en hårresande läsning. I rapporten varnar man just för det faktum att organisationer med kopplingar till Muslimska brödraskapet inte bara tillåts att göra sig till företrädare för den muslimska befolkningen i Sverige, trots att lejonparten av Sveriges muslimer nog inte delar Muslimska brödraskapets värderingar, utan att detta också sanktioneras av staten genom bidragsgivningen. Ett flertal organisationer, till exempel Sveriges Unga Muslimer, har också fått bidragen tillbakadragna av MUCF. I MSB:s rapport slås det fast att Muslimska brödraskapets islamiseringssträvanden sannolikt kommer att bygga in starka sociala och politiska spänningar i den svenska nationalstaten. Man varnar för "en 'dragkamp' mellan majoritetssamhället och det islamiska samhället i MB:s regi om vilka grundläggande normer som ska gälla för svenska medborgare". Man konstaterar vidare att Muslimska brödraskapet har som mål att öka invandringen av muslimer till Sverige och att det finns en stor fara i att Muslimska brödraskapets parallella islamiska sektor fungerar som en konkurrerande samhällsstruktur i förhållande till det etablerade sekulära samhället. Vidare kan också konstateras att det studieförbund som jag tidigare talade om, Ibn Rushd, har medlemsorganisationer som har fått bidraget från staten indraget just för att de anses odemokratiska. Ihop med dessa har också Ibn Rushd arrangerat seminarier med antisemiter. Det är väl värt att ha i åtanke efter att vi i går på Förintelsens minnesdag uppmärksammat vad antisemitism kan göra. Allt detta är givetvis helt oacceptabelt, och vi i politiken har ett ansvar för att stoppa det. Åtminstone ska inte skattebetalarnas pengar användas till att finansiera och stötta det här. Även om detta spänner över så många fler områden än folkbildningen har det också blivit en del av detta. Den tidigare granskning som initierades av Folkbildningsrådet och som genomfördes av Erik Amnå lämnar också en del att önska. Den har blivit kritiserad av forskarna Magnus Ranstorp och Aje Carlbom för att den exempelvis inte berörde studieförbundens ekonomi. Även om ministern säger sig vilja ta itu med problemen tror jag inte att de föreslagna åtgärderna räcker. Det behövs skärpta demokrativillkor i förordningen om statsbidrag. Problemen har varit välkända länge; det behöver ageras nu! Det borde ha agerats för länge sedan. Vi behöver ha ett system där det inte räcker att uppfylla demokrativillkor på papperet eller att göra småjusteringar i stadgar som i verkligheten inte åtgärdar problem. Det är inte gott nog för att fortsatt kunna få statsbidrag. Herr talman! Om vi ska få bukt med de stora problem vi ser i samhället och inom folkbildningen måste vi ta krafttag. Jag vill fråga ministern om hon är beredd att gå Moderaterna till mötes och ta ifrån Folkbildningsrådet ansvaret, överföra det till exempelvis MUCF och gå fram med skärpta demokrativillkor utan att invänta den utredning som tittar på GDPR:s inverkan. Det måste gå att införa skärpta demokrativillkor trots detta.
Herr talman! John Weinerhall efterlyser krafttag. Jag har redogjort för de många uppdrag som regeringen har lagt på Folkbildningsrådet. Jag kan inte minnas att det någon gång har lagts så tydliga och tuffa återrapporteringskrav på Folkbildningsrådet. Jag tror heller inte att det har förekommit tidigare att Folkbildningsrådet har ställt så tuffa krav på studieförbunden, tyvärr av en anledning: Det har uppdagats fusk som är oacceptabelt. John Weinerhall frågar vidare om det här räcker. Bör vi göra mer? Man kan alltid göra mer, men vad är det som ska göras mer? Det är klart att det går att skruva på något "bör" och ändra till "skall" och att ändra något kraftuttryck här och var, men det här är väldigt tydliga krav som ställs på Folkbildningsrådet, och det råder ingen tvekan om att Folkbildningsrådet har tagit till sig av den kritik som har riktats från olika håll i samhället mot att fusk har slunkit igenom. Det råder heller ingen tvekan om att studieförbunden har tagit detta på stort allvar. John Weinerhall återkommer sedan till kravet på att man skulle flytta ansvaret för bidragsgivning, kontroll och liknande från Folkbildningsrådet till någon myndighet. Här får jag avslöja att jag är så gammal, herr talman, att jag minns hur det var på den tiden när studieförbunden fick sin bidragsgivning via Skolöverstyrelsen, salig i åminnelse. Jag kan avslöja att det förekom fusk då också. Det förekom fusk som rätt mycket liknar det fusk som har uppdagats i den stora genomlysning som har gjorts nu när studieförbunden bland annat har samkört olika register. Att olika former av musikband söker pengar för samma timmar från olika studieförbund är en typ av verksamhet som sticker ut i den granskning som studieförbunden har lämnat in. Herr talman! Jag skäms för att säga det, och jag har själv inte gjort mig skyldig till det, men jag kan avslöja att detta förekom också i min ungdom när de här bidragen beslutades av verksamhet som låg under en statlig myndighet. Oavsett vem som fattar beslut om statsbidrag, John Weinerhall, kommer vi att vara tvungna att ha tydliga krav och tydliga villkor för att bidragen ska betalas ut. Vi måste ha en kontrollmekanism, men vi måste också se till att studieförbunden har en frihet att välja sin verksamhet så länge den finns inom ramen för vårt demokratiska samhälle och främjar demokratin och våra grundläggande värderingar. Jag har inte sett någon tillstymmelse till argumentation till varför detta skulle främjas av att vi gjorde en organisationsförändring och i stället hade en statlig myndighet som genomförde den här typen av ganska svåra granskningar som måste göras. Till dess att någon visar mig motsatsen kommer jag att tycka att det viktigaste vi kan göra är att göra det som regering och riksdag gör bäst, nämligen att ange vettiga villkor för den myndighet eller organisation som har att verkställa dessa prövningar. I dagens läge har riksdagen beslutat att det ska vara Folkbildningsrådet, och så länge riksdagen har beslutat det kommer jag att göra mitt allra bästa för att Folkbildningsrådet ska få så klar och tydlig lagstiftning som möjligt att stödja sig mot. Med det arbete som nu pågår på Kulturdepartementet, med starkt stöd från till exempel forskarhåll, är jag övertygad om att vi kommer att kunna komma fram till ett tydligare och bättre demokrativillkor.
Herr talman! Jag kan konstatera att jag och utbildningsministern kanske inte har lika stor tilltro till studieförbundens möjlighet att genomföra den här kontrollen själva. Jag ser att det finns en uppenbar intressekonflikt när det är en intresseförening bestående av studieförbunden som också ska fördela bidrag, granska och kontrollera studieförbundens verksamhet. Jag tror helt enkelt inte på den här tillitsstyrningen, och jag tror att det hade varit väldigt bra med en extern revision. För mig är det en självklarhet att en utomstående, oberoende aktör granskar verksamheten bättre än vad man gör på egen hand eftersom det givetvis blir en intressekonflikt där. Jag är inte alls intresserad av att från politiskt håll styra innehållet. Jag tror också att det är viktigt att folkbildningen får vara både fri och oberoende, men den får inte vara en pengapung för kriminella människor. Om vi ska få en högkvalitativ folkbildning med ordning och reda, där varken bidragsfusk eller antidemokratisk verksamhet förekommer, måste vi därför se till att få ordentliga kraftåtgärder på plats. Jag tycker mig inte höra att regeringen riktigt vill fatta de nödvändiga besluten i frågan. Vi moderater har lagt fram förslag i frågan, och vi hoppas att om inte regeringen ställer sig bakom dem så åtminstone en majoritet i riksdagen när de småningom ska behandlas.
Herr talman! Jag kan återigen konstatera att de krav som regeringen har ställt på Folkbildningsrådet och studieförbunden är betydligt tuffare och tydligare än hur kraven tidigare har sett ut. Redovisningen visar att det har förekommit fusk och slarv. Vi vet att hela upprinnelsen till granskningen är att det förekommer, enligt uppgift från Folkbildningsrådet, inslag av organiserad brottslighet, vilket måste bekämpas. Jag kan försäkra John Weinerhall om att den som är strängast mot studieförbunden och Folkbildningsrådet är den som bryr sig mest om att folkbildningen fungerar i hela vårt land. Det är den som mest bryr sig om att studiecirkelverksamhet finns i varenda kommun och folkhögskolor i varenda region. Precis som John Weinerhall själv påminde om lever vi i en allvarlig tid. I går var den allvarstyngda och viktiga Förintelsens minnesdag. Alla som är engagerade i arbetet för ett demokratiskt samhälle, alla som är engagerade i arbetet för ett samhälle som håller ihop, måste se betydelsen av folkbildning och av studieförbund som ger möjlighet till, herr talman, det kanske mest verkningsfulla medel som finns mot främlingsfientlighet, populism, nationalism och krafter som vill hålla isär i stället för att hålla ihop, nämligen den klassiska studiecirkeln. Där sätter sig människor från olika bakgrund runt ett bord, diskuterar med utgångspunkt i fakta, inte i rykten, och strävar efter att hålla ihop vårt samhälle. Det arbetet står studieförbunden för. Jag är beredd att kämpa för att de får de medel de behöver och att pengarna används till det de ska, inte till fusk och oegentligheter.